Herr talman! För ett år sedan fattade riksdagen de grundläggande besluten i enlighet med den proposition som byggde på 1970 års försvarsutredning. Årets beslut om planeringsramen fram till 1978 och om nästa årsbudget är en vidareutveckling av det grundläggande beslutet. Vi är ju nu inne i ett system som syftar till att förena långsiktig planering med årlig prövning och möjlighet till korrigering av kursen. Bifall till de propositioner som nu behandlas och som i huvudsak stödes av en bred utskottsmajoritet innebär fullföljande av riktlinjerna i 1972 års försvarsbeslut. Fundamentet för vår säkerhetspolitik skall vara alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Detta innebär inte lust till trång nationalism, utan det är en strävan att skapa oss bästa möjliga förutsättning att i alla lägen få utveckla vårt eget land genom fri debatt och att få medverka till en positiv utveckling i de större sammanhangen samt till balans i den del av världen som är vårt närområde. Första förutsättningen för detta är naturligtvis en klok utrikespolitik och goda relationer med omvärlden. Men det kan uppstå lägen då vi måste vara beredda på att kunna skydda vår befolkning och att t.o.m. kunna bita ifrån oss med vapenmakt. Vi vill göra vår beredskap och förmåga till detta så trovärdig att vårt totalförsvar verkar fredsbevarande. Liksom inför tidigare försvarsbeslut biträder utskottet helhjärtat folkförsvarstanken och framhåller att ”totalförsvaret bör vara så organiserat att det står klart för en angripare att han kommer att möta folkets samlade motstånd. Det militära försvaret skall även i fortsättningen bygga på den allmänna värnpliktens grund. Genom en allsidig underrättelsetjänst och genom smidiga och effektiva former för beredskapsändringar skall möjligheterna till förvarning tillvaratas och utnyttjas”. Inför 1972 års försvarsbeslut kunde åtskilliga tendenser till avspänning i stormaktspolitiken — i varje fall i vad det gällde Europa — framhållas, vilket naturligtvis positivt påverkade vår säkerhetspolitiska situation, då det ju är vid krig i Europa, mellan supermakterna, som vår fred kan hotas. Med fog kunde dock genmälas att avspänningssträvandena inte följts av mätbara nedrustningsåtgärder. Nu kan en viss nedgående trend skönjas, vilket väl är naturligt utgående från såväl samförståndssträvanden mellan stormakterna som från träffade normaliseringsavtal och säkerhetspolitisk konferensverksamhet liksom från bekymmer med kostnadsutvecklingen även för stormakternas militära engagemang. Alltjämt föreligger emellertid de rent militära förutsättningarna för ett snabbt omslag till ett storkrig i Europa. Så länge politiska garantier inte har skapats mot detta behöver vi ett efter våra förhållanden avpassat försvar. Våra försvarsförutsättningar är goda, inte minst därför att vi inte torde vara ett primärt angreppsmål. Risken för vårt vidkommande kan vara att en stormakt kan ha fördelar att vinna på att behärska vårt område eller anse sig löpa risker om motparten kan göra detta och därför känna behov av att förekomma. Kan vi själva hävda vårt oberoende — och det kan vi bl.a. med stöd av ett väl balanserat totalförsvar — bör vi kunna gå fria från angrepp även i ett skärpt läge. Vi har i såväl den kortsiktiga som den långsiktiga försvarsplaneringen en given fördel i att det just är försvar som det är fråga om. Genom en grundkapacitet, bestående av befolkningens samlade insatser i totalförsvaret och en materiell utrustning grundad på enkla och robusta stridsmedel men också med tillgång till vad vi behöver — men inte mera — av hög teknisk styrka, kan vi resa ett erforderligt starkt värn utan att ställa alltför betungande anspråk på vårt folkhushålls resurser. På detta synsätt bygger föreliggande propositioner, vilkas huvudlinjer jag förutsätter är väl kända. De stöds av en bred utskottsmajoritet. Jag kanske bäst illustrerar problematiken genom att kommentera en del mer eller mindre måttfulla invändningar som motionseller reservationsledes rests under frågekomplexets gång från propositioner till behandlingen här i kammaren. De starkaste invändningarna beträffande försvarets fortsatta inriktning svarar moderaterna herrar Petersson i Gäddvik och talman Virgin för. De talar om att antalet högkvalitativa enheter minskar till hälften och att alla tecken tyder på att effekten hos det svenska militära försvaret under den närmaste tioårsperioden, med hittillsvarande planeringsinriktning, likaledes kommer att minska till bortemot hälften. Detta halveringsresonemang är välbekant, men jag vill inte påstå att det är välkänt. Det kan rent av vara ganska förödande till sina verkningar. Reaktionen kan lätt bli den att får vi något så verkningslöst för 34 520 miljoner kronor under planeringsperioden, i fast penningvärde därtill, så kan pengarna användas till något meningsfullare.

Den situationen är vi inte ensamma om. Även andra måste se om sina hus, och vissa verkningar av detta kan skönjas i utplanade försvarskostnadskurvor. Nu beskyller jag inte moderaterna för att vilja tillåta en så svindlande kostnadsutveckling. Det har heller aldrig ÖB räknat med. Även i hans tidigare bibehållandenivå skulle antalet topputrustade enheter gå ner rätt väsentligt i antal. Det är klart att man kan få en hel del för de 1 725 miljoner kronor som moderaterna vill ge det militära försvaret mer än vad övriga i utskottet företrädda partier är villiga till, men inte representerar summan halva vår försvarsförmåga. Vår beredskap kommer att vara god, under överblickbar framtid, även med nuvarande planeringsinriktning. Den saken tycker jag försvarsutskottets ordförande, som den hedersman han är, skall slå fast. Därmed gör han försvaret den tjänst det är värt, efter alla de solnedgångsbetraktelser det drabbats av under senare år. De enda områdena i den statliga verksamheten som värdesäkras med ett indexsystem är folkpensionerna och försvaret. Alltså två angelägna trygghetsområden. Ett på den inre och ett på den yttre trygghetens område. Den enda gemensamma borgerliga reservationen gäller prisregleringssystemet. Det exklusivt förmånliga i att ha ett värdesäkringsinstrument bör slås fast innan kritiken mot systemets eventuella brister besvaras. Försvaret har haft ett värdesäkringssystem sedan 1959, fram till 1969 genom ett särskilt försvarsindex, därefter i form av nettoprisindex med, som övergångsform, viss utfyllnad med reservationsmedel. 1972 års beslut förutsatte ett rent nettoprisindex. Fördelen med detta är att det ansluter till närmast motsvarande beräkningar för andra samhällssektorer och att det är lätt att tillämpa. Jag vill gärna erkänna att det har sina trubbigheter. Systemet mäter t.ex. utslaget på hela lönesektorn, och det är ju inför varje löneuppgörelse en öppen fråga om försvarets anställda skall få en bättre eller en sämre löneuppgörelse än andra grupper. I det långa loppet kanske det tar ut sig, men viss osäkerhet skapar det väl för planeringen. Man kanske också kan uttrycka saken så att det ligger ett starkare incitament till rationaliseringar i det nya systemet än i det gamla. Enligt utskottets mening är kärnfrågan den hur starkt detta lämpligen bör vara. Att det bör finnas ett sådant betonar också reservanterna. Ett problem som säkert alla inser är svårigheten att, främst i fråga om materielanskaffningen, klarlägga den egentliga prisutvecklingen och rensa den från sådana kostnadsstegringar som orsakas av kvalitativa förändringar. Över huvud taget är det här tekniskt komplicerade saker, och reservanterna är också ganska hovsamma i sin framställning. De vill att riksdagen skall begära att regeringen skall lägga fram förslag om ett nytt priskompensationssystem till nästa års riksdag. Utskottsmajoriteten ikläder sig å sin sida inte rollen som ofelbarhetsstämpel för prisregleringssystemet men anser inte att det finns anledning att påfordra omprövning förrän ytterligare underlag föreligger om de långsiktiga effekterna. Frågan bör naturligtvis ägnas erforderlig uppmärksamhet, och rön av positiv och negativ art redovisas för riksdagen. Tilltron till den regering som skall lägga fram nästa års budget varierar tydligen mellan majoritet och reservanter, vilket väl får tas som ett understatement i regeringsfrågan. Mittenpartiernas åsiktsdifferens gentemot socialdemokraternas förslag är anmärkningsvärt liten. En särskild omtanke om försvarsindustrin, 80 miljoner mindre till reputbildning och 80 miljoner mer till materielbeställningar till det militära försvaret under kommande budgetår är inte särskilt upphetsande. Ekonomiskt är det väl fråga om en dubbel omfördelning, då man får förutsätta att den minskade reputbildningen skulle få tas igen senare. Herr Gustafsson i Stenkyrka har i sitt anförande bekräftat att så är fallet. För att få utrymme för erforderlig materielanskaffning är reputbildningen redan neddragen så långt som kan anses försvarbart. Längre vill inte utskottet gå och avstyrker bifall till den av mittenpartierna förordade omfördelningen inom årsbudgeten. Vi har i vårt land ett befolkningsskydd — ett civilförsvar, som vid internationell jämförelse står sig mycket bra. Ibland undrar jag, om inte utlandet är mera medvetet om detta än svenskarna i gemen är själva. Civilförsvaret går på ett naturligt sätt in i en planering, som inte utesluter att vi i ett skärpt läge kan komma att utsättas för hot. Skadeförebyggande åtgärder står i tur att prioriteras. Skyddsmöjligheterna skall förbättras, och beredskap för ökad skyddsmasktillverkning skall hållas. Civilförsvaret befinner sig i ett skede som samtidigt som verksamheten pågår för fullt kännetecknas av studier och utredningar. Vissa rekryteringssvårigheter föreligger, vilket påverkar medelsbehovet för civilförsvarsutbildning. Det är signifikativt att den enda konkreta reservationen på civilförsvarssidan, som kommer från moderaterna, gäller ett mindre belopp, till barnskydd mot ABC-stridsmedel — ett förvisso angeläget syfte som dock mycket väl kan hinna tillgodoses om hotbilden skulle ändras och utvisa att så påfordras. Låt mig, innan jag återgår till en sammanfattande syn på berörda problemställningar, något vidröra några av de större motionsparen — om jag får uttrycka mig så om motioner som läggs i januari och som kommer igen i vidareutvecklad form i mars. Herr Sven Wedén som i sina motioner sökt fullfölja sina, tidigare också mittenpartiernas, kostnadsmässiga intentioner har också, på grundval av omnämnande i statsverkspropositionen, tagit upp frågan om de små kärnvapnen. Utskottet har fått information om bakgrunden till det uttalande i propositionen som motionären åberopar och om den debatt som förekommer utomlands angående möjligheterna att i vissa lägen utnyttja taktiska kärnvapen. Utskottet anser liksom regeringen att denna debatt bör följas med uppmärksamhet men att den inte för närvarande påkallar några andra åtgärder. Om de tekniska möjligheterna och politiska ställningstagandena skulle innebära risk för att taktiska kärnvapen i samband med en konflikt mellan stormaktsblocken kan komma att användas mot Sverige, bör detta självfallet påverka försvarsplaneringen. Såvitt jag kan förstå skulle väl en utveckling som skulle kunna tendera att sänka kärnvapentröskeln närmast påverka vår planering för befolkningsskyddet. Däremot skulle en dylik utveckling som — jag betonar detta — än så länge är en teori utan materiell grund inte få ändra vår klart avvisande hållning till svenska kärnvapen — om till äventyrs någon på den gamla barrikaden skulle ana en ny morgonrodnad för dylika tankar. Vpk kommer i sina årligen återkommande motioner igen med sina i långa stycken tilltalande folkförsvarstankar. Det är bara skada att idéerna aldrig vidareutvecklas. Möjligheter finns till detta. Jugoslavien nämns t.ex. i en av motionerna. Där finns det lärdomar att inhämta om försvarsplanering i ett land som upplevt hot. Herr Lövenborg talade i sitt anförande om Vietnam. Det tycker jag borde nämnas i verkligt avskräckande syfte, för det är ju den fruktansvärda situationen att manglas sönder i stormaktsspänningarnas kraftfält som vi vill gardera oss emot genom vårt krigsavhållande försvars uppbyggnad. När vpk-motionärerna lämnar de sympatiska grundtankarna om ett folkförsvar tycker jag inte att de i fortsättningen har någon vidare ordning på logiken. Kanske det är orättvist att enbart anklaga vpk för detta. Det är ju så att få diskuterar försvarsfrågor med vpk, och det kan väl knappast bli någon vidareutveckling utan en debatt, i vilken synpunkterna prövas och vissa vidareutvecklas medan andra förkastas. Att utgående från den anmälda grundinställningen vilja skippa Jaktviggen tycker jag — som i övrigt inte är någon entusiast i det avseendet — inte verkar särskilt klokt, då den milisliknande försvarsuppbyggnaden väl om någon vore beroende av ett erforderligt incidensskydd. Utvecklingen av efterföljare till Attackviggen vore väl något som det verkligen vore värt att satsa på. Vpk-uppläggningen av strategin ropar ju på ett enkelt attackflyg som likt en getingsvärm skulle kunna attackera en angripare för att snabbt försvinna till nya utgångslägen. Och det är ju ett plan med måttliga prestanda som de inte särskilt kostnadskrävande studierna avser. Viggenfilmen nämndes. Jag har varit och sett den.

Så här långt har jag tagit vpk-förslagen på allvar. Det är det inte möjligt att göra beträffande förslaget att på ett år räkna ner försvarskostnaderna med 2 miljarder. Det går självfallet att planera ett mycket mindre kostnadskrävande försvar än det nuvarande om man tar tid på sig, men en med minimalt vett genomförd neddragning av den omfattningen på året går helt enkelt inte. Herr Lövenborg talade om skådespeleri. Att i ett försök till seriöst resonemang i övrigt lägga in ett sådant förslag är verkligen ett strålande exempel på skådespeleri. Schweiz nämndes också som ett land som per capita har lägre försvarskostnader än vi har i Sverige. Det gjordes i samma anförande där det betonades att alla försvarsutgifter skall redovisas på samma huvudtitel; att fel siffra beträffande huvudtitlar nämndes tar jag som ett rent tekniskt misstag och lämnar åt sidan. Schweiz är ju ett land där hela folkets resurser tas i anspråk för försvarsuppbyggnaden, där en mycket liten andel av försvarskostnaderna redovisas över en försvarsbudget, men där uppgifterna totalt läggs på folket. Man har ett värnpliktssystem med tio tolv repetitionsutbildningar, där befälet står ute i produktionen och får kosta på sig eller av arbetsgivaren kostas på en dag i veckan från 20-årsåldern till 60-årsåldern för försvarsuppgifter. Det är inte så särskilt mycket logik i att ta in de här två sakerna i samma resonemang. Låt mig så något beröra skjutfältet vid Kusträsk. Jag tycker att det var mycket bra att herr Lövenborg ägnade det några ord, för det får inte vara så i en försvarsdebatt att de mindre, näraliggande frågorna försvinner i resonemang om miljarder och större strategiska frågor. Det är angeläget att slå fast att vad det här närmast gäller är att förbanden inom Bodens garnison skall få möjligheter att praktiskt genomföra stridsskjutningar i den omfattning som krävs för de värnpliktigas utbildning m.m. Skjutfältet vid Kusträsk, som bl.a. betjänar förband ur I 19 och Fo 63/65, är i dag helt otillräckligt för sitt ändamål. Även om övningarna av säkerhetsskäl starkt begränsas, når riskområdena utanför fältgränserna, och avlysning måste ske av mark i enskild ägo. I propositionen 1973:75 föreslås att skjutfältet skall utvidgas med ca 1750 hektar genom förvärv av kringliggande mark. Som alltid när det gäller inlösen av mark kommer utvidgningen självfallet att medföra vissa olägenheter för dem som berörs av markförvärven. Det är lätt att förstå att en utvidgning av detta slag skapar olust bland markägarna. Utskottet har också full förståelse för reaktionen från markägarnas sida. Vi har emellertid inom utskottet inte kunnat finna att olägenheterna för markägarna blir så stora att de bör få påverka den planerade utvidgningen av skjutfältet. Någon fast bosättning förekommer inte inom utvidgningsområdena, och berättigade önskemål angående jakt och fiske m.m. från markägarnas sida bör — som utskottet också framhållit — kunna tillgodoses i samband med genomförandet av förvärven. Såvitt man kan se av propositionen har ärendet beretts med all tänkbar noggrannhet. Såväl länsstyrelsen i Norrbottens län som Bodens kommun har tillstyrkt utvidgningen. Jag är, herr talman, medveten om att jag i mitt resonemang inte alla gånger har hållit en så skarp gräns mellan planeringsramar och årsbudget. Jag har t.ex. inte kommenterat samtliga moderatreservationer, som ju dragit ut konsekvenserna från de förstnämnda till den sistnämnda och som skiftat ut sina förslag på försvarsgrenarna och på olika funktioner inom dessa. Det väsentliga är att jag har fått slå fast att inte halva försvarskraften håller på att försvinna. Så ligger det inte till, och moderaternas förslag är ingen parering av ett sådant förhållande. De tänker sig t.ex. tolv infanteribrigader mot de tio som övriga räknar med. De vill köpa två u-båtar fler än vad hittillsvarande planering går ut på, och på flygsidan tänker de sig några fler divisioner än vad som ryms i den planering som socialdemokrater, centerpartister och folkpartister i utskottet har anslutit sig till eller i varje fall lämnat utan erinran. I den gemensamma reservationen finns en mycket klok mening som lyder: ”Det finns också en påtaglig risk för att planeringsarbetet skall te sig meningslöst för dem som skall ägna sig åt det.” När jag harangerar den omtanken om dem som skall göra jobbet, utsträcker jag den till att gälla hela försvarsplaneringen. Det måste kännas föga stimulerande att ständigt finna sitt område utsatt för en gnällig debatt, ständigt höra talas om minskningar från tänkta nivåer. Låt oss därför snarast bringa till insikt att nu har vi bred politisk enighet om en försvarsnivå som det är meningsfullt att planera utifrån. Den enkla grundkapaciteten är inte så dålig. Låt oss slå vakt om den och därutöver skaffa vad vi oundgängligen behöver och har råd med. Jag vågar försäkra att vi får gensvar hos progressiva krafter bland försvarets folk.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

Herr talman! Försvarspolitiken är ju en mycket väsentlig del av säkerhetspolitiken, och jag tänkte därför beröra de båda sammanhängande områdena som en helhet.

Även om jag vet att de problemen i varje fall inte i nuläget kommer att kunna bringas närmare en klok lösning eller ställas i förgrunden av den offentliga debatten vill jag säga att vi nog har kommit till en punkt, herr talman, där ingen som sökt följa med de här problemen kan undgå att säga sin uppriktiga mening. Jag tror att det var Östen Undén som någon gång när andra världskriget hade passerat sina vändpunkter vid el-Alamein och Stalingrad i ett offentligt tal sade att neutraliteten trots allt var ett bräckligt skydd för vår självständighet. I samband med vårt inträde i Förenta nationerna yttrade han i ett annat tal att solidariteten, i stället för neutraliteten, blivit ett första honnörsord eller något liknande. Undén avsåg naturligtvis inte, vare sig i det första uttalandet eller i det andra, att avge något slags förord för att neddimensionera ansträngningarna att stå utanför krigiska konflikter. Tvärtom blev han ju huvudtalesman för den alliansfria svenska linjen med sikte på neutralitet i krig — en linje som vann anslutning hos oss alla. Men vad Östen Undén menade i det första uttalandet var alldeles uppenbart att en neutralitetsförklaring i sig själv inte var någon trollformel som under alla förhållanden skulle frälsa oss från ondo. Han menade att det var så många omständigheter ute i världen som vi inte alls hade något avgörande inflytande på men som skapade några av de grundläggande förutsättningarna för att en oberoende utrikespolitik och neutralitet i krig i enlighet med en bristfällig folkrätt över huvud taget skulle vara möjliga. Låt mig för att illustrera tankegången ett ögonblick göra antagandet att Hitlers Tyskland hade lyckats underkuva eller slå ut Storbritannien och Sovjet ur kriget innan Franklin Roosevelt med hjälp av japanerna kunnat övervinna isolationismen i Förenta staterna och innan amerikanerna hade någon chans att med styrka uppträda på den europeiska scenen. Vad hade då hänt? Ja, naturligtvis hade vi kunnat göra ett symboliskt eller kanske t.o.m. hjältemodigt motstånd mot en segrande nazism. Men under alla förhållanden hade vi kommit att inordnas i ett tyskt nationalsocialistiskt Lebensraum, och alla tankar på en oberoende utrikespolitik hade fått begravas i nazismens skugga. Eller mera allmänt uttryckt: Om en enda supermakt behärskar världen eller en stor del av den och Sverige ligger helt inom denna makts politiska och militära inflytelsesfär, då är en oberoende utrikespolitik en chimär och neutraliteten ett mycket bräckligt skydd mot att bli indragen i krig. Det är därför ett svenskt intresse att göra det lilla vi kan för att undvika uppkomsten av en sådan situation. När krafter av en helt annan storleksordning än våra egna är i verksamhet är det förvisso litet vi kan göra. För min del brukar jag uttrycka saken så, som några av kammarens ledamöter kanske kommer ihåg, att för att lyckas med en oberoende utrikespolitik och med neutralitet i krig måste det finnas två något så när likvärdiga parter att vara oberoende och neutral emellan — och som båda har intresse av att vi skall upprätthålla en sådan position. Inträffar globala och Europa berörande förändringar som kullkastar denna förutsättning, så skall vi inte göra oss några illusioner om vår egen situation. Vad det i så fall kan komma att gälla är att inte hamna i östskuggans dal. Vad Undéns andra uttalande, om solidariteten, beträffar byggde det säkerligen på förhoppningar, som jag delat och delar, att Förenta nationerna trots allt skulle kunna bli en organisation med större verkningskraft än det gamla Nationernas förbund. Vi kan nu bara konstatera att denna tankegång då, under 1940-talets sista år, var just förhoppningar. I dag måste tyvärr förhoppningarna om den universella solidariteten i ännu högre grad väntas ta mycket lång tid att bli förverkligade. De tyngst vägande grundförutsättningarna för att vi skall kunna lyckas med en sådan politik som vi nu sedan länge för, till den framtid då en av solidaritet uppehållen folkrättslig och effektiv världsordning kommer till stånd ligger alltså, och självklart, utom vår egen kontroll. Det finns emellertid också ett par väsentliga avseenden där våra egna åtgärder kan bidra till att förstärka våra utsikter att lyckas. Det ena gäller en svensk regerings manifestationer vid förklaringar om vår utrikespolitik — jag talar här naturligtvis inte om pressens. Det andra gäller det svenska försvarets styrka. I det första avseendet kan jag dock i huvudsak inskränka mig till att hänvisa till vad jag yttrade i utrikesdebatten. Låt mig bara tillägga en enda reflexion. Jag hörde häromdagen en kommentator i radio som gjorde gällande att meningsskiljaktigheterna mellan Förenta staterna och Sverige skulle bestå i följande. Den amerikanska ståndpunkten skulle innebära att ett neutralt land inte borde utöva någon kritik av en part som var inblandad i en konflikt. Den svenska ståndpunkten skulle innebära att det kunde man visst det, och det var i de små staternas intresse att framföra kritik, framför allt mot supermakter och stormakter som förgrep sig på mindre stater. Den uppläggningen och den teckningen av bilden leder enligt min mening vilse. Det är inte det förhållandet att kritik utövas från officiellt svenskt håll som lett till den nu bestående långvariga störningen i de politiskt-diplomatiska relationerna mellan oss och Förenta staterna. Det är sättet för och ensidigheten i den kritiken. Jag tillåter mig att nu liksom i utrikesdebatten hävda att hanteringen av våra utrikespolitiska manifestationer har lett till en minskad tilltro till hållfastheten i våra ambitioner på det området, visst inte bara i Förenta staterna utan även i andra demokratiskt — även socialdemokratiskt — styrda länder.

Detta kunde i sin tur leda till en, milt uttryckt, mycket betänklig situation för alla demokratier i Europa. Och det för mig till det andra och för dagen aktuella avseendet, där vår egna åtgöranden kan ha en väsentlig betydelse för tilltron till vår säkerhetspolitik, nämligen försvaret. Om den allmänna tilliten till vår oberoende utrikespolitik i och för sig blir mindre, ju mer vi vill hävda vår — om än ibland enligt min mening missanpassade — vältalighets röst i världen, desto mer måste i säkerhetspolitiken tillkomma försvarskomponenten. Herr Petersson i Gäddvik har erinrat om vad som står i utskottets betänkande, där ett stycke slutar med orden: ”Tilltron till neutralitetspolitiken kräver att hela landet kan försvaras och att försvaret kan anpassas till skilda lägen och möta olika hot och angripare.” Detta är ett utomordentligt bra program. Svagheten, bristen, är att de förslag som nu föreläggs riksdagen — liksom förra årets förslag — inte svarar mot programmet. Det var en efter våra förhållanden god överensstämmelse mellan program och försvarsresurser under 1960-talet. Den har hållit sig något så när hyggligt under början av 1970-talet. Det blir säkert en relativ försvagning i år när det gäller relationerna mellan det mål som även försvarsutskottets majoritet alltjämt utstakar och de resurser i försvarskapacitet som verkligen kommer att stå till förfogande för framtiden. Om ingen ändring sker i försvarets planeringsprogram, sådant det avtecknar sig i propositionen och utskottsbetänkandet från majoriteten, kommer en ytterligare försvagning att inträffa under 1974 och 1975 och därefter, med tilltagande hastighet, något av ett ras från slutet av 1970-talet fram till början av 1980-talet. Det kommer, herr talman, efter mitten av 1970-talet, om nuvarande program vidhålles, helt enkelt inte längre att vara sant att hela landet kan försvaras och att försvaret kan anpassas till skilda lägen och möta olika hot och angripare. De argument beträffande rustningsutvecklingen på olika håll i världen som anförs i regeringspropositionen, åberopas av försvarsutskottets majoritet och som jag antar att försvarsministern kommer att återkomma till här i dag är med förlov sagt mycket tunna. Där finns stora svagheter som jag avstår från att upprepa. Kort sagt tror jag inte att någon verklig nedrustning kommer att inträffa när det gäller storoch supermakterna under 1970-talet. Därför kommer vi, om vårt antagna program fullföljes, att relativt nedrusta. Å andra sidan kan världsutvecklingen — och jag har redan antytt argumenten för detta — komma att kräva att vi som stöd för en oberoende neutralitetspolitik och möjligheterna att stå utanför krig inte gör detta. Vi har kanske en nådatid att ändra oss på, men den är inte så lång. Jag vet att försvarsministern förefaller att bli indignerad inför resonemang av denna typ. Men jag undrar ändå om han inte inom sig själv känner en stor oro. Det vore närmast egendomligt att anta något annat. Nu finns det ett vapen, herr försvarsminister, som varje minister kan använda om han anser att för landet vitala intressen förbigås inom hans ansvarsområde, och det är att säga: ”Om inte ett minimum av de krav som mitt ansvarsområde ställer kan tillgodoses så måste jag avgå.” Men det har han uppenbarligen inte gjort. Jag vet att det är föga populärt att vara något så när realist nu beträffande den militära styrkans betydelse. Jag har hört inför annat forum att det kan vara en åsikt inom regeringen att de begynnande samtalen om en europeisk säkerhetskonferens och en därmed samordnad konferens rörande ömsesidig och balanserad nedrustning antingen kommer att leda till rustningsbegränsningar inom hela det europeiska området från Ishavet till Medelhavet eller också till ingen nedrustning alls. Nåväl, om det sista antagandet skulle visa sig riktigt kan inte det motivera en försvagning av Sveriges försvar. Det första antagandet, att — säkert efter en lång tid — en överenskommelse träffas om en ömsesidig och balanserad nedrustning, som skulle inkludera hela kontinenten mellan Ishavet och Medelhavet, förefaller mig föga sannolikt. Det finns förvisso starka krafter, såväl på Nato-sidan som på Sovjetsidan, som vill minska de militära engagemangen i Centraleuropa. Men det är typiskt att meningsskiljaktigheter redan framträtt om vad som skall räknas till Centraleuropa. Jag tror därför att det för närvarande kan vara realistiskt att utgå ifrån att om uppgörelse så småningom kommer till stånd i rustningsfrågan, så kommer den inte att inkludera Europas norra och södra flanker. Inte heller en sådan utveckling kan motivera att minskad vikt fästs vid det svenska försvarets styrka. Därför kommer jag, med hänsyn till de små skillnader, som föreligger mellan de motioner jag väckt och moderatreservationen i utskottet beträffande omfattningen av försvarets planeringsram för den närmaste femårsperioden, att rösta med denna reservation och dess följdreservationer i några avseenden, om det blir votering om dem. I fråga om omflyttning av pengar under nästa budgetår från repetitionsövningar till materielanslag kommer jag att rösta med mittenreservationen. I fråga om den totala utgiftsramen för samma budgetår kommer jag att avstå. Det tjänar inte någonting till att ställa ett yrkande om bifall till min egen motion. Herr talman! Slutligen anhåller jag om överseende med att jag, ehuru jag icke är talesman för vare sig reservanter eller parti, tagit kammarens tid i anspråk, och tillönskar kammaren att så småningom få ett lägre antal ledamöter totalt sett.

Herr talman! Det var ett mycket intressant anförande vi just lyssnade till. Jag har stor respekt för de uppfattningar herr Wedén framförde i sitt anförande. Jag delar inte hans mening på vissa punkter, men vi måste alla erkänna att herr Wedén är en av våra kunnigaste försvarspolitiker.

Slutet på herr Wedéns anförande klargjorde hans ställning. Han sade att han inte kan följa sitt parti vid voteringarna; han kommer att rösta med moderaternas förslag. Jag skall därför inte ge mig in i någon polemik med herr Wedén. Hade herr Wedén i detta ärende representerat sitt parti eller mittenpartierna, hade det rått en ganska djup oenighet i väsentliga försvarsfrågor. Det gör det nu inte; de båda mittenpartierna har genom sina representanter i debatten och genom sina reservationer visat att mellan regeringen och mittenpartierna är oenigheten nästan obefintlig. Skillnaden är dels en fråga om bedömningen av sysselsättningen inom försvarssektorn, dels en fråga om det framtida priskompensationssystemet. I fjol var oenigheten större; då gällde den också de framtida riktlinjerna för försvaret. Herr Wedéns anförande är därför inte bara en kritik mot regeringen utan också en kritik mot de båda mittenpartierna. Att moderaterna skulle föreslå höjningar av utgiftsramarna och planeringsramarna var väntat; det framgick redan av de motioner som väcktes i januari. Det enda jag kan notera är att de höjningar som föreslås i år inte är lika stora som de höjningar som föreslogs i fjol. Det förslag som vi diskuterar och som gäller den framtida inriktningen av försvaret följer huvudlinjerna i fjolårets försvarsbeslut.

Försvarets omfattning kommer alltså inte att förändras i det avseendet. Däremot kommer successivt och på tämligen lång sikt en strukturförändring att äga rum, men den genomförs långsamt. Någon omedelbar förändring är det verkligen inte fråga om. När det gäller vissa förbandstyper måste vi hänga med i den militärtekniska utvecklingen och skaffa ny och modernare materiel. Detta är fallet t.ex. med våra brigader och våra flygdivisioner. För brigaderna skaffas eller kommer att skaffas en mängd ny modern materiel, bl.a. terrängfordon, nytt artilleri, en ny infanterikanonvagn och ett nytt luftvärnsrobotsystem, och för flygdivisionernas del har ombeväpningen till Viggen börjat. Det är denna modernisering som kostar så mycket pengar. Det medför t.ex. att vi inte kommer att få råd att tillföra alla våra många brigader den nya materielen. Men de brigader som inte får den nya materielen i samma omfattning som de andra kommer därför inte att försvinna; de står kvar i organisationen, kanske under annan beteckning — vi minskar den inte med en enda soldat genom 1972 års försvarsbeslut. Personalen skall utbildas, och det sker och kommer att ske en begränsad materielomsättning. Jag anser inte — detta har jag sagt vid många tillfällen — att det är riktigt att beskriva den här utvecklingen som en 5S0-procentig reducering av försvaret. Det är sant att antalet infanteribrigader bedöms komma att minska — det är inte beslutat ännu — från de 20 som vi har haft ganska länge, med den omoderna materiel som en del av dessa brigader är utrustade med, till ungefär 10.

Vi har sagt minst 10 i de programdirektiv som nu på våren har utgått till myndigheterna inför den kommande rullningen av planeringsramarna. Jag kallar det inte för nedrustning när moderaterna föreslår att infanteribrigadernas antal skall minska från 20 till 12. Jag tycker inte heller att man kan kalla det nedrustning när regeringen och mittenpartierna anser att vi inte har råd att behålla mer än ca 10 infanteribrigader, samtidigt som de brigader som inte kan få den nya materielen behålls om än med annan benämning. För våra jaktdivisioner är läget detsamma. Vi har i dag 20 jaktdivisioner Draken. När dessa i mitten på 1980-talet enligt det riksdagsbeslut som har fattats kommer att ersättas med jaktdivisioner Viggen får vi inte mer än ca 8 jaktdivisioner. Moderaterna föreslår att planeringen skall inriktas högre, dvs. de är beredda att minska antalet jaktdivisioner från 20 till 11.

Det står i moderatreservationen 1: ”Alla tecken tyder på att effekten hos det svenska militära försvaret under den närmaste tioårsperioden med hittillsvarande planeringsinriktning kommer att minska till bortemot hälften.” Men hur kan man veta det? Eftersom vi behåller försvarets omfattning och varje år tillför det en mängd ny materiel kan det inte vara den absoluta försvarskraften som minskar. Det är naturligtvis vår försvarseffekt på 1980-talet i förhållande till andra länder som man menar. Men vad vet vi om andra länders försvar på 1980-talet? Vad vet herr Wedén om det? Vi vet inte mycket om det. Skulle den gynnsamma internationella avspänningsutvecklingen som utskottet talar om genomgå en förändring, skulle den gynnsamma trenden brytas, då kommer alla länder, även Sverige, att lägga om sin försvarspolitik. De flesta länder har som vi oförändrade eller minskande försvarsutgifter. Det är ju detta som är dagens läge. I många fall är dessa länders försvarsutgifter minskande när man räknar om dem till fasta priser i förhållande till den allmänna prisutvecklingen och inte med något slags försvarsindex.

Jag kan försäkra att detta icke kommer att ske. Som herr Gustavsson i Eskilstuna påpekat finns det en gemensam borgerlig reservation om ett nytt priskompensationssystem. Jag vill gärna säga att den snabba kostnadsstegringen är ett svårt problem för försvarsplaneringen, men det är också svårt att avgöra vad som är rena prisstegringar och vad som är kostnadsstegringar på grund av bl.a. ökade ambitioner, t.ex. i form av höjd teknisk standard. Vi måste vidare räkna med en viss produktivitetshöjning inom försvaret liksom inom all annan verksamhet. Om man tar hänsyn till den, kan en s.k. full prisoch lönekompensation innebära ökade ambitioner. Jag medger att för ett år sedan täckte nettoprisindex inte den löneökning som blev följden av 1971 års avtal för de statsanställda. Av alla tecken att döma kommer nettoprisindex innevarande budgetår att ge en viss överkompensation. Inom försvarsdepartementet följer vi ständigt denna fråga; den är ett av våra stora problem. Vi försöker att skapa oss en bild av hur kompensationssystemet påverkar planeringen och hur vi skall skaffa oss en fastare planeringsgrund än den vi hade 1971. Vad de studierna och överläggningarna kommer att leda till kan jag inte för dagen ge besked om. Mittenpartierna har uttalat oro för sysselsättningen inom försvarsindustrin. Alla har vi naturligtvis dessa problem i tankarna. Förslaget om att vi skall minska repetitionsövningarna för att den vägen skaffa medel till materielinköp har utskottet sagt nej till. Jag delar utskottets mening på den punkten. Jag har sagt tidigare här i kammaren i fråga om sysselsättningen — det var i en interpellationsdebatt i december månad i fjol — att vi räknar med att antalet arbetstillfällen inom försvarsindustrin kommer att minska. Materielverkets bedömningar pekar på att minskningen under den närmaste femårsperioden kommer att vara ungefär 4000 personer. Minskningen sker successivt. Man förutsätter inom industrin att den i stort sett skall äga rum i samband med naturlig avgång. Vi har ständigt kontakt med de stora industrier som sysslar med försvarsbeställningar. I fråga om de anställda inom försvaret räknar vi med att det under femårsperioden skall ske en minskning på ca 3 000 personer. Den minskningen skall helt och hållet ske i samband med vad man kallar naturlig avgång, således utan avskedande. Jag kan nämna att de anställdas antal inom försvaret minskade från 48 743 i september förra året till 48 315 i mars i år, alltså med 428 personer. Inom de förbandsbundna verkstäderna minskade antalet anställda under andra halvåret 1972 med 187 personer och detta har kunnat ske utan friställningar. Herr talman! Vi skall ju vara kortfattade i våra anföranden, och jag skall därför inte nu ge mig in i någon direkt polemik. Eljest skulle mycket kunna sägas om det anförande som herr Lövenborg höll. Jag skall bara ta upp en enda punkt. De uppgifter som finns i filmen om Viggens tillkomst och om hela beslutsprocessen är helt felaktiga. Det framgår klart av den vitbok om Viggen, som försvarsdepartementet gav ut för precis ett år sedan. Dessutom vill jag säga, herr Lövenborg, att den socialdemokratiska partikongressen inte uttalade sig mot flygplan Viggen. Den accepterade Viggen. Vad diskussionen gällde var flygplan 80, det som eventuellt skall komma efter Viggen, om vilket studier pågår men projekteringen inte får påbörjas och beslut inte behöver fattas förrän efter 1975. Herr talman! Jag har här pekat på att skillnaden i uppfattning mellan framför allt mittenpartierna och regeringen i försvarsfrågan inte är stor. Man kan dessutom notera att kommunisterna i en motion yrkar på att utgiftsramen för nästa budgetår skall minskas med hela 2 miljarder kronor. Herr Petersson i Gäddvik talade om att socialdemokraterna med kommunisternas röststöd i fjol genomförde 1972 års försvarsbeslut. Jag hoppas, herr Petersson, att talet om att regeringen bedriver sin nuvarande försvarspolitik enbart med stöd av kommunisterna nu äntligen skall upphöra. I denna debatt har det ju konstaterats att vi ånyo har en bred samling i försvarsfrågan, där regeringen och huvuddelen av oppositionen står bakom försvarsbesluten. Jag noterar detta faktum, herr talman, och hälsar det med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna på Sven Andersson. Men jag har faktiskt hört honom hålla kraftfullare anföranden i försvarsfrågan än vad han hållit här i dag. Han tar enligt min mening rätt oförsiktigt upp frågan om huruvida socialdemokratin behöver kommunisternas röststöd för att genomföra sitt försvarsförslag. Såvitt jag kan se kommer försvarsministern att behöva det även i dag på vissa punkter. Innan jag går vidare in på ämnet vill jag från denna talarstol uttala min högaktning och respekt för herr Wedéns försvarskunnande och fasthet. När herr statsrådet Sven Andersson beskriver försvarets framtid och den nya materiel som tillförts försvaret så gör han det i nästan lyriska ordalag — så otroligt mycket kommer att tillföras försvaret. Men allt som skall hända med vårt försvar i framtiden måste också överbefälhavaren känna till. Det är han som i officiella skrivelser anför att vid 1980-talets början har de viktigaste krigsenheterna reducerats med ca 50 procent, i vissa fall mer. Det är han som anför att försvarets krigsavhållande effekt successivt minskar, det är han som säger att möjligheten att avvärja invasion minskar och det är han som säger att riskerna för överraskande anfall ökar. Vi har i motioner och sedan i reservationer föreslagit en viss förstärkning av försvaret jämfört med det förslag som socialdemokraterna nu lagt fram. Det är inte så mycket pengar utöver de 35 miljarder kronor som det rör sig om. Men vårt förslag innebär, som också försvarsministern sade, en väsentlig ökning på alla tre försvarsgrenarna.

Herr talman! Herr Wedén ser faror i att regeringen tar hänsyn till den avspänningspolitik som präglar utvecklingen i Europa. Vår kritik mot regeringen är att den inte tar tillräcklig hänsyn till den utvecklingen. Vi anser att man inte har beaktat den avspänningsprocess som pågår och som utan tvivel har medfört betydelsefulla resultat. Under det kalla krigets år fanns givetvis den psykologiska atmosfären för att piska fram orimliga försvarskostnader. I dag menar vi att läget är ett annat, men det tycks regeringen bortse från. Vi pläderar för ett svenskt neutralitetsvärn som inte är en stormaktskopia utan ett folkför svar. Herr Gustavsson i Eskilstuna tycker det är ledsamt att frågan inte har blivit föremål för en mer seriös debatt i skilda sammanhang, och det beklagar även jag. Om så hade skett hade dagens försvarsbeslut kanske sett ut på ett annat sätt. Våra argument är nämligen svåra att kullkasta. Sverige har som bekant inte varit i krig på 160 år, men jag är inte säker på att det är en riktig slutsats att säga att det beror på vår väldiga satsning på försvaret. Det enda verkligt farliga tillfället för Sverige att råka i krig var i samband med att de tyska trupperna anföll våra grannländer. Det var i ett skede då vårt försvar var betänkligt uttunnat. Våra mobiliseringsförråd var urholkade, vi hade sänt en mängd vapen till Finland som var i krig med ett land som inte utgjorde något hot mot Sverige. Sedan dess har krigsmaktens vapen, även de allra dyraste, undan för undan skrotats ned därför att de har blivit för gamla och akterseglade av den tekniska utvecklingen. Den utvecklingen förutses nu också med den kolossalt kostnadskrävande Viggen, 40 miljarder kronor, och man vet inte vartåt det barkar i kostnadshänseende. Nog finns det mot den bakgrunden, herr Gustavsson i Eskilstuna, all anledning att ställa frågan om det är ett vettigt sätt att använda resurserna. Kan man verkligen inte komma fram till en annan typ av försvarsordning? När det gällde Viggen har jag inte felciterat den socialdemokratiska partikongressens beslut. Jag talade om det som skulle komma efter Viggen, det som bl.a. benämns Flygplan 80.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för hans alltför älskvärda ord i början av sitt anförande. Dessa kryddades så småningom också av några nypor salt. Jag skulle vilja återgälda hans ord med att säga att det särskilt var en sak — det var inte det enda — i försvarsministerns anförande som gladde mig. Det var när han uttalade att om det sker en skärpning av läget igen, då kommer andra länders försvarspolitik att ändras och det gör även Sveriges. Jag tycker att det var ett värdefullt uttalande. Det föreligger emellertid en skillnad när det gäller bedömningen av vad som skall hända under perioden 1975—1980. Det är klart att jag inte vet hur de olika stormakternas och supermakternas försvar då kommer att se ut eller vilken omfattning det kommer att ha. Men jag har en försiktigare bedömning när det gäller att diskontera avspänningssträvandena än vad försvarsministern har. För övrigt kan vi konstatera att Förenta staternas försvarsutgifter går ner, att Storbritanniens går upp och Sovjetunionens med allra största sannolikhet går upp. Man kan egentligen inte dra annan slutsats av denna dubbla frontställning de har råkat in i än att den nödvändiggör en förstärkning. Försvarsministern sade sedan att vi inte minskar med en enda soldat, vilket i och för sig är riktigt, och att vi samtidigt tillför mycket modern materiel. Men, herr försvarsminister, den ekvationen går inte ihop med de ramar ni räknar med för en femårsperiod. Pengarna räcker inte till för dessa båda saker om det skall vara något allvar med talet om en modernisering utan någon egentlig sänkning av försvarseffekten. Försvarsministern nämnde sedan att skillnaden mellan 10 och 12 brigader och skillnaden mellan 8 och 11 divisioner jaktflyg inte kan vara så stor. Jag vill bara påpeka, att skillnaden mellan 8 och 11 jaktdivisioner torde vara en skillnad på ungefär 40 procent i fråga om uthållighet. Det är ingenting att bagatellisera.

Herr talman! Både försvarsministern och herr Gustavsson i Eskilstuna anförde att de ansåg att det var små skillnader mellan socialdemokraternas och mittenpartiernas ståndpunkter. Det är riktigt att det mot bakgrunden av de summor det är fråga om är relativt små skillnader. Dessa är dock, om man tar hänsyn till att priskompensationssystemet på sikt är av avgörande betydelse för vårt försvars styrka, mycket väsentliga. Vi känner alla väl till att löneökningar måste betalas och det sker utan speciella arrangemang till alla andra statsanställda. Om dessa löneökningar som drabbar försvaret synnerligen hårt skall betalas av medel, åtminstone till en del, som man tänkt använda för t.ex. materielanskaffning eftersom priskompensationen inte täcker hela ökningen, medför detta konsekvenser för försvaret som helhet. Det har konsekvenser som man, när besluten fattades, inte hade tänkt sig. Herr talman! Jag förklarade också i mitt första anförande anledningen till att vi inte motionerat om ändrade planeringsramar till årets riksdag. En företrädare för försvaret uttalade vid ett tillfälle att vi inte kan hålla på att åka hiss upp och ned med försvaret och försvarsanslagen. Vi måste ha möjlighet att ha en kontinuitet i vår planering. Herr talman! Jag yrkar därför ännu en gång bifall till våra reservationer 2 och 4.
Herr talman! Det sista som herr Enskog sade kan jag anknyta till. Det är flera röster på fackmannahåll som säger att vi inte har någon möjlighet att åka hiss i denna diskussion, utan vi får bestämma oss för att planera efter en försvarsnivå som är realistisk. En bred majoritet står tydligen bakom detta. Att vi verkligen har en bred majoritet har dagens debatt verifierat på ett övertygande sätt. Herr Lövenborg manar oss att lyssna på vpk i försvarsdebatten. Jag har verkligen försökt att göra det. Jag vill göra det i fortsättningen också. Jag erkänner också att det finns en del tilltalande drag i deras uppläggning av debatten. Jag känner igen dessa drag sedan gammalt. Det har nämnts en film här i debatten. Men jag kom faktiskt under herr Lövenborgs replik att tänka på en annan film än Viggenfilmen, nämligen Hasse Alfredsons film ”Äppelkriget”. I den filmen fanns det en bild där man försökte blåsa fram en ande genom en dimma. Det finns litet ande i vpk-motionen. Det är Hilding Hagbergs ande. De tankar som finns kvar i det här sammanhanget var kanske Hilding Hagberg inte upphovsman till, han tog rätt mycket intryck av en legendarisk svensk general. De tankar som vpk litet vagt vidrör är inte så antimilitaristiska som herrarna själva tror. Jag läste så sent som i går en artikel i en facktidskrift skriven av en hög svensk militär. I de tankarna finns det i långa stycken samma gods som det som kommit fram i det här resonemanget. Det finns som sagt i vpk:s resonemang saker som kan berika en kommande debatt. Men då får vpk:s företrädare vara vänliga att inte med det huvudlösa förslaget att på ett år rått skära bort 2 miljarder säga som en viskning på sidan om att det hela är skoj.
Herr talman! Det är alldeles klart att herr Wedén och jag nu och vid tidigare tillfällen gjort olika bedömningar av det internationella läget och riskerna för krig. Jag anser mig i likhet med herr Wedén också vara försiktig. Vi följer upp vad som sker i andra länder. Vi är ju beroende av hur andra länder ställer sig med sina rustningar. Det viktiga är den försvarseffekt vi har i förhållande till andra länder. Utskottet har ändå, herr Wedén, i likhet med regeringen kommit till att ekvationen med en utbyggnad av försvaret genom den strukturförändring vi får mot slutet av 1970-talet och under 1980-talet går ihop. I annat fall kan jag aldrig tänka mig att bl.a. mittenpartierna skulle ställa sig bakom riktlinjerna. När det gäller enighet eller oenighet säger herr Enskog att det ändå finns en skillnad beträffande priskompensationssystemet. Ja, låt oss se vad mittenpartierna föreslår. Det finns ju en gemensam borgerlig reservation. Man vill att regeringen till nästa riksdag skall lägga fram vissa förslag. Utskottet säger inte så utan utgår från att regeringen följer dessa frågor. Vilka förslag vi får till nästa riksdag vet vi inte. Vi vet inte med andra ord om vi är oeniga i detta fall. Om vi inte vet det, kan jag inte se att det föreligger någon skillnad i sak mellan mittenpartierna och oss, eftersom mittenpartierna inte direkt föreslår någon höjning vare sig i nästa års budget eller av planeringsramarna för framtiden.
Herr talman! Jag blir mer och mer förvånad över försvarsministerns sätt att uttala sig om rustningarna i världen. Han yttrar sig som om han skulle sitta inne med någon alldeles speciell kunskap i denna fråga. Bland andra har jag i debatten här anfört vad Alva Myrdal anser efter sina år såsom nedrustningsexpert. Jag har framhållit vad man säger i SIPRI:s årsbok. Jag har återgivit vad man med hjälp av svensk underrättelsetjänst säger från försvarsstaben. Enligt alla dessa samstämmiga uppgifter finns det inget belägg för att någon nedrustning pågår i världen. Hur kan då försvarsministern så säkert påstå att så är fallet? Jag tror att försvarsministern har samma svårigheter som vi andra när det gäller att uttala sig om vår försvarseffekt på 1980-talet. Då tycker jag att säkerheten och tryggheten för detta land, för vår fred och frihet, gör att vi skall vara beredda att satsa i varje fall ungefär lika mycket som nu av bruttonationalprodukten på vårt försvar just för vår framtida trygghets skull.
Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik sade i sitt förra anförande att försvarsanslaget går igenom bl.a. med kommunisternas stöd. Jag vill nog framhålla att det går igenom trots vårt bestämda motstånd. I den mån man kan tala om stöd, handlar det om att det för oss gäller att förhindra en ännu större miljonrullning. Beträffande Viggen, herr Gustavsson i Eskilstuna, kan man inte radera bort fakta genom att tala om andra filmer. Här handlar det ju om mycket väldokumenterade saker, dokument som kommer från de inblandades egna läppar. När det gäller vår försvarspolitik är det inte så att vi framför Hilding Hagbergs tankar. Det är vårt partis nuvarande tankar, och det innebär fullföljande av en antimilitaristisk tradition, som vi har anledning att vara stolta över. Vi anser givetvis att vårt land skall försvaras, men vi anser inte att det behöver ske genom en fruktansvärd miljonrullning. Viggen har redan svarat för en välsaltad räkning till svenska folket, och den planerade jaktversionen kommer att kosta 5 miljarder kronor för 240 plan. Nu ämnar man gå vidare. I en gammal arbetarsång heter det: ”Vi under skatter dignar ner.” Det är ju ett fullt korrekt konstaterande i nuet och argument nog för ett nytänkande. Vi vet vad militärkostnaderna betyder i detta sammanhang. De är reformpolitikens fiende nr 1 och ett inflationens ymnighetshorn. Vi vet att familjer vräks därför att de inte klarar hyran. Vi vet att både stat och kommun tvingas avvisa socialt angelägna projekt, eftersom man inte anser sig kunna höja skatterna ännu mera. Att i det läget försöka raljera bort argumenten för ett försvar av annan typ för att man i stället skall kunna gå vidare med ett konventionellt uppbyggt och orimligt dyrt försvar utan att på allvar utreda ett annat alternativ har varit oförsvarligt tidigare, och jag tycker att det i dagens läge är ännu mer oförsvarligt.
Herr talman! Jag skall rikta mig till försvarsministern. Jag instämmer naturligtvis i hans uttalande att det väsentliga är vårt försvars effekt i förhållande till andra länders. Där det skiljer sig är den olika grad av förhoppningar som man fäster vid utvecklingen i andra länder när det gäller minskningen av försvarsansträngningarna. I det fallet tycker jag att herr Peterssons i Gäddvik hänvisning till Alva Myrdal såsom ett vittne på att man kanske inte skall vara så förskräckligt optimistisk är berättigad. Försvarsministern talar om en horisontell planeringsram. I verkligheten är ju den planeringsram som vi nu tillämpar inte horisontell utan successivt nedåtgående, bl.a. på grund av priskompensationssystemet. Jag vågar inte hoppas, vilket tydligen försvarsministern gör, att man under 1970-talet får en liknande nedåtgående utveckling i andra för oss betydelsefulla länder. Där ligger meningsskiljaktigheten.
Herr talman! Herr Lövenborg talar om behovet av ett försvar av annan typ. Jag understryker att vi visst behöver ha en försvarsdebatt, där gärna också tankar på ett försvar av annan typ tas fram. Jag har faktiskt försökt berika debatten genom att i mitt inledningsanförande något belysa de behov som uppstår genom ett försvar av den typ som man kan ana att ni tänker er. Herr Lövenborg säger att hela landet skall försvaras. I motionerna skisseras tanken på ett milisliknande försvar. Ett sådant försvar är naturligtvis beroende av en allmän värnplikt. Men sedan drämmer herrarna till med ett besparingsalternativ på 2 miljarder kronor under ett år utan att något reflektera över vilka konsekvenser det skulle innebära. Man skulle t.ex. få avstå från att grundutbilda alla värnpliktiga det året. Man skulle få inställa alla repetitionsövningar. Därmed skulle man ha vunnit drygt hälften av summan. Man skulle rått för att uppnå resten få inskränka industribeställningarna och rått påbjuda arbetslöshet. Naturligtvis skulle det finnas vissa möjligheter till kompensation för uteblivna beställningar, men följden skulle bli så förödande att den inte alls står i linje med de grundtankar vpk, hoppas jag, försöker vinna respekt för. Vpk är välkommet i försvarsdebatten. Jag vill från min anspråkslösa position inbjuda härtill. Men kom då med förslag som det finns någon rimlig möjlighet att på allvar diskutera!
Herr talman! Det är en sak som måste klaras ut i den här diskussionen. Jag kan då ta som utgångspunkt herr Peterssons i Gäddvik påstående att jag skulle säga att det pågår nedrustning i världen. Det säger inte jag. Någon sådan pågår inte heller i Sverige — vi är i samma situation som andra länder. Sedan ett par tre år tillbaka — jag hänvisar till de statistiska tabeller som finns i fjärde huvudtiteln i år — ligger de flesta länder stilla med försvarsutgifterna. Men det sker under tiden genom kostnadsutvecklingen på både materieloch personalsidan en väldig förändring. Sverige är det enda land som — genom att öppet redovisa en långsiktig planering in på 1980-talet — vågar visa vilka konsekvenser som detta får på krigsorganisationen. Andra länder tar ett år i taget. Men om man för samtal, som vi gör, med representanter för andra länders försvarsdepartement, så får man veta att utvecklingen självfallet blir densamma även på andra håll. Jag var nyligen i Tyskland och talade med den tyske försvarsministern, och han visade mig kurvor som helt överensstämde med våra, men han lägger inte offentligt fram någon långsiktig plan. Det görs inte heller i andra länder.

Jag har försökt skjuta det här i förgrunden. Frågan är då om detta skall kallas nedrustning eller inte. Jag har sagt att det bör icke kallas nedrustning.

Om man skall uttrycka i procent vad den inriktning som föreslås i moderaternas reservation leder till på 1980-talet, så blir det en förändring på ungefär 40 procent. Det är en skillnad, jag erkänner det, men det är samma tendens. Även i det fallet måste vi acceptera kostnadsexplosionens konsekvenser.

Vi har dock en materielförnyelseandel i vår försvarsbudget på över 30 procent och leder där i hela västvärlden i varje fall. De amerikanska kostnaderna på personalsidan utgör nu 50 procent av försvarskostnaden, och försvarsdepartementet i Washington räknar med att innan 1970-talets slut är den andelen uppe i 60 procent.

Vi skaffar oss bättre, modernare och effektivare grejor i förhållande till den materiel vi har i dag och som är billigare.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till all den militära sakkunskap som under de senaste timmarna har flödat från talarstolen, och det skulle ju vara intressant att kommentera mycket av detta. Jag hade tänkt att i mitt anförande hålla mig till litet mera begränsade och jordnära frågor inom försvaret, dock inte mindre viktiga för det, än vad tidigare talare har gjort, men jag kan inte helt underlåta att säga någonting till herr försvarsministern, som tala. om den gynnsamma internationella trenden i världen. Det är väl litet tveksamt hur det är med den gynnsamma trenden. Herr Petersson i Gäddvik har tidigare talat om vissa tecken som tyder på att trenden inte är så gynnsam. Vi kan ju titta på fredsforskningsinstitutets rapport som kungjorts i dag och som visar på den enorma rustning som pågår överallt i vår omvärld, inte bara i fjärran länder utan även i vår omedelbara närhet. Vi kan också peka på hur lätt det kan uppstå situationer som mycket snart kan leda till stora internationella konflikter. Vi såg det i Mellersta Östern för bara några dagar sedan, och även om parterna för tillfället har lugnat sig så vet vi att det området är en krutdurk som kan explodera precis när som helst. Så några ord på tal om försvagningen av det svenska försvaret.

Även om anslagen ökar nominellt, så försvagas försvaret steg för steg. Det är omöjligt, herr statsråd, att komma ifrån dessa fakta. Låt mig sedan, herr talman, övergå till vad jag har begärt ordet för. Som jag sade tidigare, är det mera begränsade men därför inte mindre viktiga frågor. Vi har, som alla vet, i vårt land ett frivilligt försvar av en omfattning som ingen annan nation i världen kan visa upp motsvarighet till, ett frivilligt försvar som på flera väsentliga områden förstärker och kompletterar det reguljära försvaret. Vårt frivilliga försvar är en ovärderlig tillgång för nationen, och det är en angelägen uppgift för riksdagen att slå vakt om frivilligförsvaret och visa sin uppskattning av det oegennyttiga arbete som så många medborgare lägger ner i strävan att stärka landets totala försvarskraft.

Jag instämmer helt i den citerade meningen. Men en sak är att tala berömmande och vackra ord, en annan sak är att visa detta i konkret handling. I en motion, nr 1119, har jag tillsammans med bl.a. Eric Mossberger påpekat att även om frivilligförsvaret rönt statsmakternas stöd så finns det på många områden alltjämt stora brister. Och vad vi pekat på är de påtagliga brister som finns inom hemvärnet i fråga om materiel och utrustning. Försvarsutskottet är — naturligtvis skulle jag vilja säga — välvilligt i sin skrivning när det gäller hemvärnet och dess utrustningsproblem, men därmed upphör också ambitionerna från utskottet.

Nu är förhållandet det att de har över huvud taget inte tilldelats några skoplagg. Om de inte använder sin egen fotbeklädnad får de traska omkring barfota i terrängen. Det tycker jag är ynkligt. För att lösa denna angelägna fråga något så när nödtorftigt krävs sammanlagt 5 miljoner kronor. En ringa penning — det måste vi vara överens om — inom ramen för de totala försvarskostnaderna. I min motion 1623 har jag begärt att detta belopp ställes till förfogande, om så skulle bedömas nödvändigt fördelat på två budgetår. Men så långt sträckte sig inte försvarsutskottets välvilja, att man ville omsätta sin vänlighet i konkreta förslag. Det har däremot reservanterna gjort i reservationerna 6 och 7, som jag yrkar bifall till. Anslagshöjningen i reservation 7 medger också en höjning av standarden i fråga om hemvärnets vapenutrustning m.m., som är lika angelägen den. Herr talman! Låt mig slutligen med ett par ord beröra ett annat område av vårt totalförsvar. Civilförsvaret har fått vidkännas en kraftig beskärning av anslagen för sin verksamhet. Detta har ställt civilförsvaret inför en rad problem, mycket svårlösta sådana när det gällt att anpassa sig till en lägre nivå.

Civilförsvaret måste ha möjligheter att följa med på det tekniska planet om den enskilde skall tro på dess förmåga att lösa sina uppgifter i en krigssituation. I motionerna 1663 och 1124 från moderata samlingspartiet begärs en anslagshöjning för att ge civilförsvaret möjligheter att anskaffa bl.a. så viktig materiel som utrustning för skydd för småbarn vid gasanfall och dessutom genomföra en snabbare anskaffning av skyddsgasmasker för civilbefolkningen. Den höjning av ramen som moderata samlingspartiet föreslagit skulle vidare ge civilförsvaret möjligheter att fullfölja den viktiga forskning som pågår, dvs. de studier som Bengt Gustavsson tidigare berörde och som är livsviktiga för civilförsvarets framtida utformning. Anskaffningarna av skyddsrum skulle också kunna ökas i viss utsträckning, om riksdagen bifaller reservationen 5. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservationen 5 av herrar Petersson i Gäddvik och Virgin.

Herr talman! Jag skall inte ta många minuter av kammarledamöternas tid i anspråk utan skall bara göra några anmärkningar som jag glömde att framföra i debatten med herr Gustavsson i Eskilstuna. Det gällde bl.a. frågan om utvidgningen av skjutfältet i Kusträsk. Jag sade i mitt första anförande att detta icke är någon stor fråga för riksdagen. Herr Gustavsson betonade nödvändigheten av ifrågavarande utvidgning. Det är inte heller för försvarsutskottet någon stor fråga, men det är självfallet en stor fråga för individer och för familjer som drabbas på olika sätt genom den föreslagna utvidgningen. Länsläkaren har varnat för bullerstörningar och lantbruksnämnden säger att utvidgningen menligt kommer att inverka på brukningsförhållandena för jordbrukarna i Norra Bredåker. Invånarna i byn Rasmyran har vid ett möte beslutat säga ett kraftigt nej därför att de bedömer konsekvenserna som mycket allvarliga. Jag kunde läsa upp massor av brev, som jag har i min bänk, i vilka man protesterar mot utvidgningen av skjutfältet. Stora delar av Norrbotten används redan för dessa ändamål, och det bör räcka. De skäl som omkringboende i detta fall har anfört tycker vi har sådan tyngd att de bör väcka respekt. Herr Gustavsson i Eskilstuna välkomnade också en seriös debatt om försvaret, och det tycker jag är mycket bra. Det är just en seriös debatt om försvaret som behövs i denna kammare och inom svensk arbetarrörelse över huvud taget, inte minst inom herr Gustavssons eget parti. Jag tycker därför att herr Gustavssons uttalande är bra och bör noteras. Det är väl helt klart att det skulle behövas en smula mera av kampanda inom socialdemokratin för att rida spärr mot borgerligheten i militärfrågan. Det har vidare raljerats en hel del med våra förslag om nedprutningar. Man har anfört att de är mer eller mindre omöjliga. Det kan självfallet alltid anföras en rad skäl mot nedprutningar, men jag vill peka på att en av de mera kända politikerna i vårt land ju har sagt att ”politik är att vilja”. Vill man så kan man självfallet genomföra kraftiga nedprutningar av försvaret, men då gäller det att seriöst pröva frågan om en annan typ av försvarsordning, ett folkförsvar av den typ som vi talar för. Man har också i denna debatt pekat på vilka konsekvenser en nedskärning av försvarskostnaderna skulle kunna få i form av arbetslöshet osv. Men det kan inte vara rimligt att man motiverar de höga försvarskostnaderna med omsorg om sysselsättningen. Det är militaristisk utpressning. I detta sammanhang agerar ju storkapitalet ohämmat. Så gjorde t.ex. SAAB när Viggenprojektet pressades fram steg för steg. Man motiverade det med att i annat fall måste man skära ner antalet arbetare, och då blir det arbetslöshet. Men alla vet att vill vi verkligen gå in för en nedskärning av militärutgifterna finns det här i landet andra möjligheter att trygga sysselsättningen, exempelvis uppbyggandet av nya statsindustrier och en nödvändig omställning av den industri som nu producerar krigsmateriel till annan produktion. Vore det så att vi måste hålla höga försvarskostnader av sysselsättningsskäl, skulle ju också avspänning och nedrustning betraktas som ett fruktansvärt hot. Nej, sanningen är att man försöker stänga svenska folket inne i en ond cirkel: ett val mellan höga militärkostnader och arbetslöshet. Det är den cirkeln som måste brytas. Det finns andra alternativ.
Herr talman! Nu var verkligen herr Lövenborg ute i tassemarkerna. Jag har inte alls motiverat försvaret med sysselsättningsskäl. Jag sade i mitt huvudanförande att visst går det att tänka sig ett försvar på en helt annan kostnadsnivå, men då måste det finnas en planering. Klämmer man till med en nedskärning på 2 miljarder på ett år, skulle det få groteska följder.
Herr talman! Det är möjligt att herr Gustavsson i Eskilstuna inte sade det i det här sammanhanget, men sysselsättningsskälen är ett mycket vanligt argument i den debatt som förs om de höga försvarskostnaderna.

Herr talman! Jag måste faktiskt ta till orda med anledning av herr Oskarsons anförande. Min motion nr 634, som rör utrustningen för hemvärnssamariter, har rönt rätt stor uppmärksamhet, eftersom den var ganska avslöjande. Som herr Oskarson sade, konstaterades ju att dessa hemvärnssamariter inte hade några skor och över huvud taget hade en mycket dålig och olämplig utrustning. Reaktionen över detta har tagit sig olika uttryck. Man har skaffat egen utrustning på en del håll, och man har över huvud taget varit väldigt olustig över sin situation.

Utskottet säger så här: ”Utskottet räknar med att Kungl. Maj:t för nästa års riksdag redovisar hur departementschefen ser på utrustningsfrågorna beträffande hemvärnet i flerårsperspektiv. Med anledning av vad som anförts i motionerna vill utskottet särskilt understryka hemvärnssamariternas behov av ändamålsenlig beklädnadsutrustning. Utskottet förutsätter att detta behov snarast tillgodoses. Syftet med motionsyrkandena bör därmed vara tillgodosett. Något särskilt uttalande från riksdagens sida synes ej nu erforderligt.” Herr Oskarson menar förmodligen att jag skulle vara lika missnöjd som han och moderata samlingspartiet med utskottets ställningstagande. Jag är nu inte det, för jag anser att det här är en mycket stark skrivning. Med tanke på den uppmärksamhet som denna fråga har fått tror jag att alla riksdagsledamöter anser att hemvärnssamariterna mycket snabbt skall få den utrustning som de behöver, dvs. skor och kläder. Jag tror inte att någon missunnar dem det. Detta vill jag ha sagt som förklaring till att jag har anslutit mig till utskottsmajoritetens skrivning. Jag vill tillägga att styrkan i denna skrivning hade ökat, om herr Oskarson och hans parti hade varit med och därmed dokumenterat den vilja till samling som jag gärna ville se i denna fråga.
Herr talman! Det är litet svårt för mig att förstå varför herr Karl Bengtsson i Varberg går upp och polemiserar mot mig i den här frågan, eftersom jag har haft den uppfattningen att vi har varit helt överens om att det är angeläget att få denna fråga löst så snart som möjligt. Jag sade inte, herr Bengtsson, att inte samariterna skulle uppskatta den där klappen på axeln. Visst gör de det — jag sade att man alltid uppskattar vänlighet. Men jag sade också att jag är absolut övertygad om att de mer uppskattar om de kan få pengar till sin utrustning. Det är just denna uppfattning som vi har fullföljt i form av reservationen. Därför tycker jag nog att om herr Bengtsson verkligen är angelägen om att den här frågan blir löst så snart som möjligt, då har herr Bengtsson all anledning att stödja den reservationen. Jag är inte missnöjd — det är jag över huvud taget aldrig. Men jag måste säga att jag inte kan låta bli att konstatera fakta. Och fakta är här att om utskottets skrivning endast kommer att medföra ungefär ett tusental utrustningar om året — så kommer det att ta mycket lång tid innan de får sin utrustning. Vad jag har velat är att vi med denna ringa summa som det är fråga om skall kunna lösa den här frågan i ett sammanhang — eller på två budgetår, som jag också framhöll i min motion. Så jag tycker att herr Bengtsson skall vara tacksam och glad över att jag har vågat säga att det också behövs pengar till det här och inte bara vackra ord.

Herr talman! Till herr Oskarson vill jag bara säga ett par saker. Det här är ju inte någon stor fråga, herr Oskarson. Jag är övertygad om att man med de pengar som står till förfogande för försvaret har möjlighet att på ganska kort tid rätta till de här bristerna som herr Oskarson och jag har påtalat i våra motioner angående hemvärnssamariterna. Sedan tror jag att vi kan ha gott hopp om att den här frågan kommer att lösas mycket snabbt. Jag tror att man verkligen från utskottets sida har menat vad man har skrivit, och jag tror också att det är riksdagens önskan att se till att sådana här uppenbart grova brister snabbt rättas till. Herr Oskarson undrar hur det kommer sig att jag tar till orda här. Men jag är övertygad om att även om jag nu inte hade valt att reservera mig så är det ändå så, när vi diskuterar försvarsfrågor i riksdagen, att herr Oskarson och andra i moderata samlingspartiet lägger sig högst eller flyter ovanpå precis som grädden på mjölk.

Herr talman! I det nu föreliggande betänkandet behandlar försvarsutskottet propositionen om försvarsforskningens framtida organisation. Regeringens förslag i denna proposition grundar sig på 1969 års försvarsforskningsutredning, som regeringen följer så när som på en punkt. Utredningen föreslog nämligen att en särskild styrelse för försvarsforskningen skulle tillskapas med anslagsfördelande, beredande och samordnande uppgifter. Försvarsministern vill i propositionen inte acceptera detta förslag utan förordar i stället att ansvaret för forskningen skall hållas samman i försvarets forskningsanstalt. Försvarsutskottet delar departementschefens mening i detta avseende och tillstyrker enhälligt en omorganisation av försvarsforskningen på det sätt som departementschefen föreslår. Så långt är alltså allting gott och väl. Emellertid anmäler försvarsministern i propositionen att försvarsforskningsutredningen också fick i uppdrag att i samråd med delegationen för utlokalisering av statlig verksamhet pröva den framtida lokaliseringen av försvarets forskningsanstalt. En sådan prövning har också gjorts. Den har gått till på det sättet att utredningen har studerat möjligheterna att uppfylla de krav som delegationen för utlokalisering har uppställt. Dessa krav innebar att vissa delar av forskningsanstalten skulle omlokaliseras till Umeå och Linköping, vissa delar ligga kvar i Stockholmsområdet och en nytillkommande del vara förlagd i Karlstad. Utredningen fann snart att detta inte var lämpligt, att forskningsanstaltens behov av kontakter med centrala staber och förvaltningar inom försvaret är mycket stort och att behovet av nära förbindelser med högt kvalificerad mångsidig forskning vid universitet och högskolor också är betydande liksom möjligheterna att inköpa vissa specialiserade servicetjänster. I alla dessa avseenden är en förläggning till Stockholmsområdet helt överlägsen andra alternativ. Sammanfattningsvis hävdar utredningen, att den föreslagna omlokaliseringen kommer att innebära betydande merkostnader och påfrestningar för både försvarsforskningen och försvaret i dess helhet. Avgångar av kvalificerad personal i vissa nyckelbefattningar i samband med omlokalisering skulle dessutom kunna få extra och långvariga negativa effekter på forskningsverksamheten. Praktiskt taget alla remissinstanser utdömer omlokaliseringsalternativet. Överbefälhavaren och försvarets forskningsanstalt påpekar i sammanhanget, att en omlokalisering skulle medföra en nedgång i försvarsforskningsorganisationens effektivitet just under en period då kraven på underlag för försvarsplaneringen är synnerligen stora, beroende på den omstrukturering av det militära försvaret som har blivit aktuell efter 1972 års försvarsbeslut. Så mycket torde under alla omständigheter vara klart som att forskningsanstaltens inre och yttre kontakter och dess lokalisering har en avgörande betydelse för forskningsanstaltens funktion. Men försvarsministern säger ingenting om detta i propositionen. Den främste företrädaren inom regeringen för försvarets intressen, den som har ansvaret för effektivitet och god hushållning inom krigsmakten, uttrycker ingen egen mening i denna betydelsefulla fråga. Han nöjer sig med att påpeka att regeringen i en annan proposition lägger fram förslag om forskningsanstaltens utlokalisering. Detta är märkligt.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 Visserligen kan det naturligtvis finnas fall — det händer inte så sällan — där samhällsintresset leder till att det måste ställas hårda krav på anställd personal både i fråga om förflyttning och i andra avseenden, men som ett absolut minimum av hänsyn borde i sådana fall krävas att besluten på ett övertygande sätt motiveras. Det har man här inte ens gjort ett försök till. Beror återhållsamheten från försvarsministerns sida kanske på att han tycker det är bättre att fly undan än att illa fäkta, på att felaktigheterna och inkonsekvenserna i lokaliseringsförslaget inte tål några kommentarer? Man skulle i så fall kunna förstå honom. I en rad uttalanden, senast i propositionen 75 om riktlinjerna för försvarets fortsatta utveckling som vi behandlade här i kammaren alldeles nyss, understryker försvarsministern nödvändigheten av att de militära myndigheterna vidtar alla åtgärder som kan vara möjliga för att minska antalet anställda inom försvaret. Och detta gör han med all rätt. Det är nödvändigt att reducera toppoch serviceorganen i takt med den nedrustning som sker av fältförbanden så att något så när god balans kan vidmakthållas mellan försvarets olika funktioner. Uppsplittringen av forskningsanstalten kommer att förutom alla andra olägenheter kräva en personalökning på ungefär 70 personer. Detta låter alltså försvarsministern passera utan ett ord till egentlig motivering. Man undrar om försvarsministern inte själv känner sig bunden av kravet på personalbesparingar. Och hur skall han kunna begära helhjärtat stöd från myndigheterna i fråga om rationaliseringar, när han inte själv ålägger sig några krav i det fallet? Förslaget om utlokalisering behandlas av inrikesutskottet. Men konsekvensen av det rör i hög grad de områden som försvarsutskottet bär det närmaste ansvaret för. Det är beklagligt att riksdagen vid behandlingen av försvarsforskningens framtid inte kan ta ställning till denna i ett sammanhang, alltså samtidigt i fråga om både organisation och lokalisering. Regeringens bristande intresse för att åstadkomma en sådan korrekt behandling och riksdagens arbetsformer gör nu inte detta möjligt. Men just därför borde försvarsutskottet, när det nu ger sin syn på forskningens organisation, också ha redovisat konsekvenserna av anstaltens uppsplittring och förflyttning. Försvarsutskottets majoritet har emellertid inte velat behandla denna del av frågan. Detta är skälet till att vi — en minoritet från oppositionen — i ett särskilt yttrande anmält vår mening att utskottet borde ha redovisat de negativa följderna i form av försämrat forskningsutbyte när det som bäst hade behövts, i form av hänsynslös behandling av de anställda och i form av ökade kostnader och sämre resultat för all framtid, som utlokaliseringsförslaget kommer att innebära. Herr talman! Jag har nu inget särskilt yrkande men vill uttala en förhoppning om att riksdagen vid behandlingen senare av propositionen SS skall avvisa förslaget i denna proposition om en uppdelning och omlokalisering av försvarets forskningsanstalt.

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att försvarsutskottet beträffande den i propositionen 88 år 1973 föreslagna organisationen av FOA är helt enigt. Det har också verifierats av herr Virgin. Denna samstämmighet är värdefull och bör bidra till en positiv inställning från berörda enheter inom FOA och där anställd personal, för att genomförandet skall kunna ske så friktionsfritt som möjligt. Bakgrunden till förslaget utgörs av 1969 års försvarsutredning, vilken i sitt år 1970 avlämnade delbetänkande presenterade fyra alternativ till principiell utformning av försvarsforskningens organisation. Utredningen förordade att ett av dessa alternativ skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet på ett detaljerat organisationsförslag. Tilläggsdirektiv gavs sedan 1971 om den framtida organisationen. Förslaget redovisas i bilagan till propositionen 88. Det förslaget har sedan varit föremål för diskussion i samband med utskottets behandling av propositionen. I det sammanhanget har också i bilaga 3 redovisats departementschefens förslag. Utskottet har ställt sig bakom alternativ 3 ur den bedömningssynpunkten att det är bättre ur både funktionsoch ledningssynpunkt. Jag vågar också påstå att den uppfattningen delas av företrädare för FOA. Vad gäller utlokaliseringsfrågan och de synpunkter som herr Virgin där hävdar vill jag påstå att de inte i sak hör hemma i den här debatten om organisationen av forskningen för försvarsändamål utan bör hänföras till behandlingen av propositionen 55, som för oss in i de sammanhangen. Att forskningen och FOA i sin helhet vid den prövningen skulle utsättas för större påfrestningar än andra som behöver flyttas ut enligt lokaliseringsoch näringspolitiska värderingar tror jag inte är verifierat, utan det får närmast stå för dem som gjort den bedömningen. Jag vill också påstå att regeringens uppfattning i den propositionen innebär samstämmiga värderingar, och jag kan inte finna att försvarsministern där tagit någon annan ställning än andra som representerar regeringen i det sammanhanget. Slutligen vill jag alltså bara konstatera att utskottet i första hand behandlat det som är sakfrågan, nämligen försvarsforskningen, gjort sin värdering och ställt sig bakom departementschefens förslag.

Herr talman! Jag vill med bestämdhet hävda att lokaliseringen av forskningsanstalten hör hemma hos försvarsutskottet när detta diskuterar forskningens framtid. Herr Brännström sade att han nog ansåg att forskningsanstalten lika väl kunde tåla utlokalisering som andra organ kan göra det. Men forskningsanstalten är inte behandlad på samma sätt som andra organ av delegationen för utlokalisering. Det finns inget annat organ än forskningsanstalten som blir uppsplittrat på flera olika orter och det finns heller inget annat organ som behandlas så totalt i strid mot de riktlinjer som delegationen för utlokalisering själv angivit för sitt handlande. I sitt utlåtande angav delegationen på tre punkter generella riktlinjer som legat till grund för delegationens arbete. För det första hette det att man inte ville förorda någon partiell utlokalisering. Som jag nyss sade föreslås forskningsanstalten trots detta förlagd till inte mindre än tre eller om man så vill fyra olika orter. För det andra hette det att man borde sträva efter att finna lokaliseringar till samma orter för de myndigheter som har stort kontaktbehov med varandra. FOA är just en myndighet med ovanligt stora kontaktbehov. Försvarsforskningsutredningen beräknade att varannan—var tredje kvalificerad handläggare vid forskningsanstalten är starkt engagerad i ett kontaktnät, vars funktion i hög grad avgör utbytet av forskningen. Detta kontaktnät omfattar i första hand de centrala staberna och förvaltningarna, och dessa är som vi vet förlagda i Stockholmsområdet. För det tredje sade delegationen att man inte ville ge förslag till utlokalisering av myndigheter som är föremål för utredning. När delegationen framlade sitt förslag var utredningen om försvarsforskningen i full gång. Delegationen har alltså inte på någon av sina principiella punkter följt sin egen målsättning när det gäller forskningsanstalten. Alla dessa i och för sig uppseendeväckande ställningstaganden har delegationen motiverat med en enda mening i sitt betänkande, en mening som dessutom inte är ett motiv utan egentligen bara ett tyckande. Jag skall citera denna mening: ”Delegationen har inte funnit att samverkanskraven varken internt eller med staber och försvarets materielverk är så stora att en omlokalisering av delar av FOA inte är möjlig.” Man kan ju tycka detta men det borde väl ändå bestyrkas på något sätt.
Herr talman! Jag skulle nog föredra att få hålla dessa två saker något isär, även om det funktionellt på sikt kanske har en viss betydelse med en sammankoppling. Beträffande kontaktbehovet och därmed sammanhängande värderingar citerade herr Virgin alldeles nyss de bedömningar, som ändå måste ha legat till grund för lokaliseringsdelegationen innan den framlade sitt förslag. Hur man än ser på dessa bedömningar kan det inte bli fråga om annat än en värdering. Delegationen har då gjort sin värdering och framlagt utlokaliseringsförslaget. Jag är nog beredd att dela den värdering som då gjordes, även om inte herr Virgin vill göra det. Till organisationsproblemet hör sedan det förhållandet att FOA för närvarande inte är en samlad enhet utan har sina funktioner spridda till olika delar av Stockholmsområdet även om man i regionen är något så när väl samlad. Organisationsförslaget har baserats på en total samordning av FOA, men i första hand — och det tror jag är viktigt i sammanhanget — skall konstateras den linjeuppbyggnad som den nya organisationen innebär med renodling av vissa funktioner inom de olika enheterna. Såvitt jag kan finna innebär det en klar förstärkning av organisationen, vare sig FOA blir kvar i Stockholmsregionen eller, enligt utredningsförslaget, flyttar ut till olika delar av landet. Det väsentliga för försvarsforskningen enligt min uppfattning är ändå att den nya organisationen byggs upp enligt dessa riktlinjer.

Herr talman! Nu säger herr Brännström att hela förslaget grundar sig på en bedömning eller värdering. Men hur kan man göra bedömningar utan att ha några argument eller motiv för dessa? Man har tydligen inga motiv som tål dagens ljus eftersom man inte för fram några. Eller har man argument som är så hemliga att man vill behålla dem för sig själv? Jag tycker verkligen vi borde få veta skälen till att man tänker vidtaga åtgärder som alla sakkunniga är fullständigt överens om kommer att vara till stor skada för forskningen och dess personal.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det förslag till omkonstruktion av sjukpenningförsäkringen som vi nu skall behandla är en bra reform. De viktigaste förändringarna innebär att sjukpenningen blir ATP-grundande och sjukpenningklasserna försvinner. Sjukersättningen kommer därigenom att mera direkt svara mot inkomsten inom vissa ramar. Att det råder stor enighet kring den föreslagna reformen framgår av att det endast har lämnats två motioner med anledning av propositionen. Jag skall säga några ord om den ena av dessa två motioner, motionen 1684, i vilken jag tillsammans med några andra folkpartister har tagit upp en konsekvens av omkonstruktionen som kan medföra nackdelar för några grupper. Det gäller personer som har undantagande från ATP-försäkringen för annan inkomst än inkomst av anställning. Dessa får inte sjukpenning för den inkomst som berörs av undantagandet. Hittills har de fått grundsjukpenningen, dvs. 6 kronor om dagen. Med det här förslaget försvinner grundsjukpenningen, vilket innebär att personer med det undantagande från ATP-försäkringen som jag här har talat om blir helt oförsäkrade mot sjukdom. Det berör framför allt egna företagare, ofta småföretagare. I motionen 1684 föreslår vi att personer med sådant undantagande dels skall få information om dessa konsekvenser, dels skall erbjudas möjlighet att frånträda undantagandet, även om detta inte har varat fem år. Nuvarande regler säger nämligen att återkallande av undantagande kan ske först sedan det varit i kraft fem år. Vi finner det mycket tillfredsställande att ett enigt utskott har tagit upp detta förslag. Den förändring som krävs i övergångsbestämmelserna återfinns i utskottets hemställan vid A i betänkandet. Frågan behandlas tämligen utförligt på s. 54 och 55 i betänkandet. I samband med behandlingen av propositionen har utskottet även behandlat några motioner som avgivits under den allmänna motionstiden. Jag vill säga något om ett par motioner av enskilda folkpartister beträffande vilka det föreligger reservation vid utskottets betänkande. I motionen 1130 tar man upp frågan om sjukpenningförsäkring för hemarbetande förälder. I motionen föreslås en utredning om en särskild tilläggssjukpenning för hemmavarande förälder med minderårigt barn. En viktig del i det förslaget är att en sådan försäkring skulle göras obligatorisk. Detta förslag avvisas av utskottsmajoriteten, men vi reservanter menar att det är angeläget att få till stånd en sådan utredning. I reservationen 1 vidhåller vi detta krav, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. det studiesociala stödet, och man hänvisar till den i propositionen aviserade försäkringen för studerande. Utskottsmajoriteten menar att motionens syfte är tillgodosett med vad som skrivs i propositionen 63 beträffande försäkring för studerande. Men i motionen 1145 ifrågasätter man om det är den lämpligaste lösningen att göra en speciell försäkring för dem som studerar. Man föreslår i stället att de skall inordnas i den allmänna försäkringen. Man skisserar också mycket kort hur en sådan försäkring skulle kunna utformas. Den försäkring för studerande som redovisas i propositionen 63 kommer bara att omfatta studerande som uppbär studiemedel. Övriga studerande kommer även i fortsättningen att hänvisas till den frivilliga sjukförsäkringen. Vi menar att detta inte är tillfredsställande. Vi stöder därför kravet på förslag till en annan lösning av frågan om sjukförsäkring för alla studerande. Vi har tagit upp detta i reservationen 2, som jag också ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Jag skall inte gå in på de något sidoordnade frågor som berörs i reservationerna. Eftersom den proposition som nu behandlas gäller en genomgripande reformering av hela sjukpenningförsäkringen vill jag i stället med några ord sätta in denna reform i sitt mera principiella sammanhang. Utgångspunkten för reformen är att den ekonomiska tryggheten vid sjukdom hittills har uppvisat skillnader mellan olika grupper i samhället. En reform som avskaffar dessa olikheter har växt fram som ett starkt krav inte minst från fackföreningsrörelsen. Den reform som regeringen nu föreslår betyder att det skapas rättvisa mellan grupper som enbart har sjukförsäkringen att lita till vid sjukdom och grupper framför allt på tjänstemannaområdet som uppbär ersättning av arbetsgivaren vid sjukdom och olycksfall. Sjukförsäkringsreformen innebär att den ersättning, som utgår från den allmänna försäkringen vid sjukdom, i likhet med sjuklön blir direkt jämförbar med lönen och att den därigenom också blir pensionsgrundande för ATP, vilket också varit ett starkt fackligt krav. Den höjning av ersättningsnivån för sjukpenningen som genomförs i anslutning till att sjukförmånerna görs skattepliktiga innebär att sjukpenningen kommer att utgå med 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till samma tak som i ATP. Det nya systemet med skattepliktig sjukpenning medför inte bara rättvisa mellan olika grupper utan även rättvisa mellan de enskilda försäkrade. Reformen betyder ett mera konsekvent genomförande av principen att sjukpenningförmånens storlek skall anknytas till det inkomstbortfall som uppkommer vid sjukdom upp till samma gräns som gäller för ATP. Genom att sjukpenningförmånerna anknyts direkt till den aktuella bruttoinkomsten bortfaller också de nuvarande problemen med överkompensation i vissa fall. Systemet med skattepliktiga sjukförmåner leder vidare till en mera rättvis jämförelse mellan olika personers inkomstförhållanden i sådana fall då andra sociala förmåner är knutna till storleken av den beskattningsbara inkomsten. Sjukförsäkringsreformen är alltså i flera avseenden en utpräglad rättvisereform. Den är ett led i regeringens strävan att fördjupa tryggheten och jämlikheten i arbetslivet och har en stark förankring i den fackliga rörelsen. Den allmänna uppslutning kring regeringens reformförslag som har kommit till uttryck vid utskottsbehandlingen innebär att reformen också kan ges en bred politisk förankring. Detsamma gäller den genomgripande ändring av finansieringsreglerna för sjukförsäkringen som är den andra huvudfrågan i propositionen. De nya enhetliga finansieringsreglerna för hela sjukförsäkringen innebär att en tredjedel av sjukförsäkringskostnaderna täcks med statsbidrag, att 40 procent täcks av en höjd sjukförsäkringsavgift från arbetsgivarna och att återstoden finansieras genom de försäkrades sjukförsäkringsavgifter som samtidigt ges en ny utformning. Propositionens förslag om finansieringsreglerna omfattar även föräldraförsäkringen och den föreslagna allmänna tandvårdsförsäkringen som skall behandlas av riksdagen om några dagar. Det förslag till finansieringssystem för hela sjukförsäkringen som nu föreligger omsluter ett årsbelopp på omkring 10 miljarder kronor. Det är en siffra som mer än många ord ger ett uttryck för hur förverkligandet av vår trygghetspolitik kräver stora solidariska insatser. Jag har, herr talman, velat göra dessa korta kommentarer inför ett betydelsefullt beslut av kammaren — ett beslut som innebär att viktiga sociala reformer förankras i de solidariska åtaganden som är en nödvändig förutsättning för reformernas genomförande.